Herr talman! Det har anförts många synpunkter i den här diskussionen, intressanta synpunkter också. Den som har de bestämda uppfattningarna är herr Ringaby, som bara kort och gott kan konstatera att centerns förslag inte skulle ge några effekter till ökad sysselsättning för de äldre arbetstagarna. Vidare säger herr Ringaby att förslagets genomförande skulle innebära en premiering för de äldre, vilket skulle vara orättvist med hänsyn till den ungdomsarbetslöshet som vi har i dag. Låt mig säga till herr Ringaby på den punkten att vi vet genom det siffermaterial som finns tillgängligt att de som tillhör åldersgruppen 55—60 år har en arbetslöshetstid som är tre gånger längre än den är för dem som befinner sig i 20-årsåldern och något däröver. Det talar ändock för att arbetslöshetssituationen för de äldre är betydligt svårare än för ungdomarna. Vi när väl också en förhoppning om att komma ur den konjunktursvacka som vi upplever för närvarande och få en ändrad situation med ökade möjligheter till sysselsättning. Vi vet att i en sådan situation är det framför allt den ungdomliga arbetskraften som efterfrågas, under det att den äldre fortfarande har det svårt. Man har sagt att det skulle vara fel att ta bort ATP-avgiften för den som är 55 år eller 60 år. På det sättet skulle det bli ett inkomstbortfall för AP-fonden. Jag sade i mitt första inlägg att vi var beredda att medverka till att höja avgiften för de övriga grupperna för att det inte skulle bli minskade intäkter för AP-fonden. Det är nämligen på det sättet — och det vill jag säga till herr Strindberg — att riksdagen lagt fast avgifternas storlek för åren 1970-1974 till procentsatser och därmed i realiteten också till totalbeloppen. Det gör att man från dessa utgångspunkter inte bara kan ta bort avgiften för dem som är över 55 år eller över 60 år utan att kompensera detta. Man kan ha många uppfattningar om storleken av dessa avgifter. Det finns ändock anledning säga att vi bör stå fast vid det beslut som riksdagen fattat. Vi menar att det dock kan vara rimligt med en omfördelning. I detta sammanhang skulle jag också vilja säga till herr Ringaby att den som är SS år eller äldre har när ATP-systemet kommer i gång en inbetalningsperiod som ligger över 30 år. Eftersom man får full ATP efter 30 intjänade år, så tycker jag inte heller att det är någon orimlig tanke att ta bort ATP-avgiften för 55-åringar och äldre. Till slut bara ett par ord till herr Karlsson i Ronneby som företräder utskottet. Herr Karlsson har ju läst remissyttrandena. Får jag säga att man fick det intrycket att herr Karlsson läst på det sätt som passar honom, nämligen att han har en förutfattad mening i dessa frågor, och från den utgångspunkten har han också läst vad remissinstanserna sagt. Det låter mycket att man skall höja ATP-avgifterna med 20 procent, om man skall genomföra en sådan reform som vi förordar, och det kan i och för sig vara riktigt. Men om man höjer från 10 till 12 procent är det en höjning med 20 procent. Det är kanske den riktiga bilden av den frågeställning som det här gäller. När slutligen herr Karlsson säger att detta vårt förslag inte skulle skapa några nya arbetstillfällen, så delar jag inte den meningen. Det har skett en strukturförändring i samhället, en strukturförändring som påskyndats inte minst under den konjunktursvacka som vi upplever nu. Vi vet att många företag kämpar med ekonomiska bekymmer. Då kan man inte säga att orkar man med det, så orkar man med det osv. Det går inte. Konkurserna, nedläggningarna och inskränkningarna i företagen talar ändå sitt eget språk. Den som känner till något om näringslivets svårigheter vet att varje extra belastning för näringslivet innebär påfrestningar som kan föra fram till vad jag här sagt, nämligen nedläggningar och inskränkningar. Det är från dessa utgångspunkter som jag tror att man skulle kunna bevara arbetstillfällen inte minst ute i landet, som man har förlorat just genom att man har lagt på näringslivet kostnader, som det inte orkar med i denna nedgångsperiod. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan erinrar om att riksdagen tidigare lagt fast avgifterna t.o.m. 1974. Jag kan försäkra herr Carlsson i Vikmanshyttan att jag är helt medveten om det. Men det inträffade i ett helt annat kostnadsläge för svenskt näringsliv. Situationen har förändrats. Det var mot den bakgrunden som jag ansåg att man skulle ompröva det tidigare beslutet och sänka avgiften från 1 januari 1973, helt enkelt för att jag tror att det även från löntagarsynpunkt skulle vara ytterligt angeläget att pressa den svenska industrins kostnadsläge. Sedan säger herr Karlsson i Ronneby på tal om AP-fonderna att helst skall de inte bara vara på samma nivå utan även öka. Om mitt förslag om en sänkning med 1,75 procent hade gällt exempelvis innevarande år, skulle minskningen ha blivit ungefär 1 200 miljoner kronor, dvs. man skulle ha fått en kapitalökning på 7 700 miljoner kronor i stället för 8 900 miljoner kronor. Även det är en väsentlig ökning. Herr Karlsson i Ronneby säger att detta är löntagarnas pengar. Det är ett påstående som vi har hört rätt många gånger, och man kanske skall ta det med en liten nypa salt. Det är inte bara löntagare med i systemet — det finns också en hel del andra med i ATP-systemet. Sedan menar herr Karlsson i Ronneby att det inte är säkert att företagen får dessa pengar, utan löntagarna kanske tar ut dem i form av ökade löner. Huruvida löneutrymmet ökar om man minskar ATP-avgiften med 1,75 procent och ökar löneskatten med 2 procent finner jag synnerligen diskutabelt. Jag hoppas i varje fall att man inom svensk arbetsmarknad nu är på det klara med att man inte undan för undan kan pressa ut mer av näringslivet utan att det får mycket negativa konsekvenser för sysselsättningen i stort.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Carlsson i Vikmanshyttan befinner sig i en svår situation när han skall försvara en partimotion som varit uppe 1970 och 1971 och blivit avslagen. Han tror att man genom detta system skulle kunna skapa nya arbetstillfällen. Majoriteten i utskottet tror inte det, det vill jag betona. Vi tror inte att man skapar ett enda arbetstillfälle genom att sänka ATP-avgifterna för den äldre arbetskraften. Jag vill inte påstå att jag har särskilt stor erfarenhet av detta, men på de arbetsplatser som jag känner till, där man friställt äldre arbetskraft, har den inte ersatts med yngre arbetskraft förrän efter en längre tid, när det blivit en så att säga normal avgång. De omständigheter som förelegat har helt enkelt varit att arbetstillfällena har minskat, och då har man friställt de äldre. Jag tror alltså inte att det blir några ökade arbetstillfällen genom att man sänker ATP-avgifterna för den äldre arbetskraften. Herr Strindberg talar i detta sammanhang om löneskatten. Den får vi tillfälle att debattera den 30 maj. Jag vet inte om herr Strindberg och hans parti har tagit ställning för den skatten. Bollen ligger ju hos oppositionen — den kan välja vilket man vill i detta avseende. Väljer man löneskatten blir det den, väljer man någonting annat blir det detta. Den saken är alldeles uppenbar.
Herr talman! Oavsett om man väljer höjd löneskatt eller ökad moms blir det ökade kostnader. Jag tror inte att löneutrymmet skulle ha ökat nämnvärt genom en sänkning av ATP-avgiften med 1,75 procent. Sedan gällde det den här diskussionen om AP-fondernas storlek. Jag har en känsla av att man inom socialdemokratin är väldigt pessimistisk beträffande utvecklingen framöver. Vi är väl alla helt medvetna om att vi för tider av arbetslöshet måste ha en betydande buffert i AP-fonderna. Men att vi skulle ha så dålig regering så långa tider att vi behöver bygga upp en buffert av den storleksordning som jag här har nämnt finner jag otroligt. Vi kan säkerligen begränsa våra anspråk.

Herr talman! Får jag först säga till herr Strindberg att ATP-avgifterna har fastställts för fem år i taget efter förslag av riksförsäkringsverket. Det beslutet gäller t.o.m. 1974. Eftersom det finns ett faktaunderlag för beslutet bör man inte ändra det under pågående period. Löneskatten på 2 procent är däremot en tvivelaktig extra pålaga, som har gett och ger oss bekymmer. Det var från dessa utgångspunkter vi hade anledning att diskutera löneskatten under hösten 1971 med hänsyn till att en justering av den skulle kunna påverka konjunkturen i positiv riktning. Får jag sedan säga till herr Karlsson i Ronneby att den partimotion vi har lagt fram absolut inte är besvärlig att försvara eller förklara! Men när jag lyssnar på herr Karlssons argumentering får jag ett intryck av att han har ingenting sett och ingenting lärt av vad som skett och sker ute i svenskt näringsliv och på den svenska arbetsmarknaden i dag när det gäller de äldres situation. Sysselsättningsläget för de äldre är dock sådant att vi måste använda alla de olika instrument som kan finnas för att kunna ge dem ökad sysselsättning och förbättrad trygghet. Vår motion är just ett väsentligt inslag i strävandena att skapa en sådan ökad trygghet.

Herr talman! Jag glömde att besvara den fråga herr Strindberg framställde i sitt andra inlägg när det gällde arbetstagarnas pengar. Jag vill påstå att dessa ATP-medel är arbetstagarnas intjänade pengar. Men det var inte vi som lanserade detta från början, herr Strindberg, utan i debatten 1958, när ATP-systemet skulle genomföras, var det från de borgerliga partiernas sida man försökte förklara för arbetstagarna att om ni väljer socialdemokraternas ATP-linje innebär det att ni frivilligt avstår från intjänade pengar och inte kan räkna med någon ökning av lönerna under tio år framöver, utom med mycket små belopp. Det var alltså de borgerliga partierna som slog fast att detta är löntagarnas pengar.
Herr talman! Jag skulle vilja säga ett par ord till herr Karlsson i Ronneby, som menar att det slopande eller den differentiering av avgiften som vi från tre olika partier har föreslagit i en motion skulle innebära en ökning av de yngre arbetstagarnas avgifter. Det var vi emot. Om vi hjälper de äldre så som vi här avser, betyder det naturligtvis att de yngre får betala något mera, men det blir i ganska begränsad omfattning, och vi framhåller i denna motion att vi i dag har råd att göra det åtagandet till förmån för de äldre. Det är klart att vi som är företagare i dag måste se på kostnaderna. Herr Karlsson i Ronneby säger att 50 000 kronor är väl inte mycket för ett företag, men jag vågar påstå att 50 000 kronor i dag är ganska mycket pengar för ett mindre eller medelstort företag. Vi måste ju se till att våra företag går ihop, att vi kan bereda full sysselsättning och slippa ökad arbetslöshet, och därför måste företagen räkna väldigt kallt och ekonomiskt. Varje krona i ett företag betyder i dag — jag upprepar det — ökade möjligheter att hålla det företaget vid liv, vilket också bör ligga i de anställdas intresse. Jag tror att det är särskilt angeläget att understryka detta just nu, inte minst med hänsyn till de ökade kostnader som näringslivet kommer att få, om de intentioner som har förts fram från visst håll går i verkställighet; jag tänker närmast på en fördubbling av löneskatten, vilken kommer att slå väldigt hårt på de mindre och medelstora företagen, som dessutom är mycket arbetsintensiva. Jag vill helt kort tillägga att de uppfattningar som förts fram i reservationen delas av de tio motionärer från tre partier som har ställt sig bakom motionen 971. Jag kommer i röstningen att stödja reservationen.
Herr talman! Jag har inte sagt att 50 000 kronor är litet pengar, jag har sagt att det är litet pengar i förhållande till att det skall vara en stimulans till att anställa arbetskraft över 55 år. Om vi därtill lägger, som det har skrivits i reservationen, att man är beredd att gå med på en ökning av de övriga ATP-avgifterna, kan åtgärderna komma att ta ut varandra till större delen, så att det blir ännu mindre pengar över för företagen. Till sist vill jag konstatera, herr talman, att det verkar som om man i moderata samlingspartiet redan var på det klara med att man skall biträda förslaget om höjning av löneskatten, för den kommer igen här i diskussionen i alla sammanhang.

Herr talman! Jag begärde ordet för en replik till herr Carlsson i Vikmanshyttan, och jag får väl ta den nu och säga till herr Carlsson att han inte skall lägga andra ord i min mun än vad jag har sagt själv. Jag har nämligen aldrig påstått att en sänkning av ATP-avgiften för äldre inte skulle ha någon som helst effekt. Visst har den det. En sådan åtgärd skulle naturligtvis locka företagarna att avskeda yngre och anställa äldre, och det tycker jag är synd när även de unga har svårt att få arbete i våra dagar. Det måste vara en galen väg, och jag tror inte att herr Carlsson skulle vilja gå ut och säga till de unga människorna att vi t.o.m. vill höja avgiften för dem, göra deras arbetsinsats dyrare, för att hjälpa de äldre, när dessa unga människor inte kan få något arbete i dag. Det finns bara ett sätt att lösa det här problemet, och det är att göra en generell sänkning av arbetsgivaravgiften och t.ex. ATP-avgiften, eller att ta bort arbetsgivaravgiften. Jag har faktiskt inte träffat några företagare som är tilltalade av att få en differentiering av arbetsgivaravgiften som ställer dem i en besvärlig valsituation. Alla jag hahar talat med har en enda uppfattning: Sänk ATP-avgiften eller arbetsgivaravgiften generellt! Det är det enda som får en bred effekt över hela fältet.

Herr talman! Herr Ringabys slutledning, att vårt förslag skulle innebära att man skulle avskeda yngre arbetskraft för att anställa äldre, får stå för herr Ringabys egen räkning. Till slut säger herr Ringaby att han aldrig träffat några företagare som är tilltalade av en differentierad ATP-avgift. Har aldrig herr Ringaby träffat herr Hovhammar?

Herr talman! När man läser detta utskottsbetänkande och när man hör utskottsmajoritetens talesmän så får man intrycket att ingenting är så svårt som att ändra konservativa uppfattningar. Detta omdöme står sig även om uppfattningarna i fråga framförts från socialdemokratiskt håll. ATP-systemet är tydligen så heligt att man inte kan tänka sig någon ändring. Jag tror att det är ganska farligt, herr Karlsson i Ronneby, att ha den uppfattningen. Det är enligt min mening inte fel om man kan använda ATP-försäkringen också för andra uppgifter i samhället när man samtidigt — det är inte svårt att göra klart — inte på något sätt underminerar densamma. Jag tror att man har missuppfattat hela den här frågan. Förslaget om differentierade ATP-avgifter har ju inte tillkommit för att lösa krisfrågor på arbetsmarknaden, även om det kanske har tillkommit i en tid då vi har haft stor arbetslöshet och då framför allt de äldre har haft det besvärligt på arbetsmarknaden. Jag är ganska övertygad om att oavsett i vilken konjunktur vi befinner oss så kommer det alltid att vara besvärligare för de äldre att få jobb. De är nämligen arbetsmarknadsmässigt icke så eftersökta. Vi har emellertid i detta land gått in för att betala lika löner ända fram till pensionsåldern, och det vore ju orimligt att tänka sig något annat. Hur skall man då komma till rätta med denna problematiken? Det sägs att man kan lagstifta, och det kan man naturligtvis göra, men det har redan sagts i denna debatt att det också kan vara en belastning t.o.m. för dem man velat hjälpa att ha en tvingande lagstiftning på detta område. Då kan man naturligtvis i stället följa denna mjuka linje att avtrappa och ta bort ATP-avgifterna för att därmed göra denna arbetskraft mera eftersökt och därmed också skapa en större trygghet för den. Jag tror att Helge Karlsson och jag är överens om betydelsen härav. Ett genomförande av förslaget innebär naturligtvis att man får ta ut högre avgifter under de andra aktiva åldrarna vilka jag menar konkurrensmässigt tål detta. Jag kan inte dela herr Ringabys resonemang om den yngre arbetskraftens konkurrenskraft. Jag tycker ändå att det är att misströsta alltför mycket, om man menar att den unga välutbildade arbetskraften icke skulle kunna klara sig i konkurrens med den äldre arbetskraften. Detta är ju helt orimligt. Det är den äldre arbetskraften som på sikt har besvärligheter, och då kan det inte vara farligt att tillämpa en litet högre avgift för de unga och medelålders grupperna. Totalt tar vi ut samma summa, och vi har således också samma möjligheter att betala ut pensioner. Ingenting rubbas i det avseendet. Jag tror att en sådan här elasticitet skulle vara välgörande med tanke på just möjligheterna för de äldre att klara sig i konkurrensen på arbetsmarknaden, som säkerligen icke blir mindre framöver — detta oavsett vilken konjunktur vi befinner oss i. Nu säger Helge Karlsson att det här skapar inga nya arbetstillfällen. Det är möjligt att det inte gör det. Men det kan hända, herr Karlsson, att det — som också herr Hovhammar framhöll — kan bli så att arbetstillfällen som annars skulle försvinna får vara kvar. Jag tror inte att vi behöver tvista om detta; det blir i varje fall ingen försämring. Men jag vill fråga Helge Karlsson: Skapar en lagstiftning i det här sammanhanget några arbetstillfällen? Jag kan inte tänka mig att den på något sätt gör det. Jag tror således att differentierade ATP-avgifter skulle kunna vara mycket välgörande. Det gäller som sagt oavsett konjunkturen, men det gäller naturligtvis framför allt i en lågkonjunktur. Och om man inte gör den här differentieringen, Helge Karlsson, blir ju situationen den att de Nr 79 äldre alltid först får lämna jobbet i en besvärlig situation. Tisdagen den Det finns härtill också andra motiv att anföra. Vi vet att vissa företag, 16 maj 1972 som har god lönsamhet, drar till sig i huvudsak yngre och välutbildad arbetskraft. I ett hårt konkurrensläge tar man naturligtvis dessa männi skor från företag med sämre lönsamhet och betalningsförmåga vilka då i pensioneringen för huvudsak får behålla den äldre arbetskraften vilken inte är lika effektiv. äldre arbetskraft m.m. Det må väl då ändå vara rimligt att man inom företagsamheten belastas olika med hänsyn till effektiviteten på arbetarsidan. Man skulle också kunna säga att ett sådant här system regionalt vore välgörande. Jag tror att om man gjorde en undersökning på området skulle man finna att i de landsdelar, från vilka man flyttat människor under senare år, har man en högre medelålder bland de anställda. Med hänsyn till konkurrensläget och besvärligheterna där tror jag alltså att det skulle vara rimligt och rättvist att låta dessa landsändar komma undan litet billigare. Systemet skulle alltså även ur regionalpolitiska synpunkter vara välgörande. Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå motståndet t.o.m. mot att pröva frågan. Utskottsmajoriteten skulle väl i alla fall kunna sträcka sig så långt att man företog en verklig prövning, men inte ens det har man velat göra.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
Herr talman! Bara några ord till herr Kristiansson i Harplinge. Jag vet inte riktigt vart herr Kristiansson vill komma. Han säger att det förslag om en sänkning av ATP-avgifterna för vissa ålderskategorier som nu ligger på riksdagens bord inte enbart syftar till att hålla företagens utgifter nere, utan avsikten är också att förbättra för de äldre arbetstagarna. Ja, men därmed skapar man ju inte fler arbetstillfällen, herr Kristiansson. Och man förbättrar inte situationen för företagen. För dem blir det, som jag sade tidigare, ungefär status quo. Herr Kristiansson i Harplinge var tveksam om lagstiftning på detta område skulle åstadkomma förbättring. Då syftade han väl på det uppsägningsskydd för äldre arbetstagare som vi har lagstiftat om. Men vi vet inte ännu vad det skyddet kommer att betyda. Vi får avvakta och se vad den lagstiftningen kan innebära för de anställda. Skulle det visa sig att den inte är till fyllest får vi väl överväga hur den kan ändras för att fylla sitt ändamål. Dessutom gäller det här inte bara dem som är över 5§S år, herr Kristiansson. Det har tidigare betonats i debatten. Vi har också yngre arbetstagare som är i samma situation. Och vi kan inte bortse från dem. Herr Kristiansson sade att de yngre arbetarna med sin större attraktivitet för arbetsgivaren har möjligheter att klara sig även med en högre ATP-avgift, därför att de är mera efterfrågade. Men vi har många arbetstagare mellan 16 och 55 år, som på grund av psykiska och fysiska handikapp inte är fullgoda arbetare. Hur skall vi göra med dem? Skall vi även där ha differentierade ATP-avgifter? Slutligen ville tydligen herr Kristiansson använda ATP-avgifterna som 99 ett lokaliseringsinstrument. Om jag fattade herr Kristiansson rätt, så menade han att vissa landsändar skulle vara befriade från ATP-avgifter. Men det kan väl inte heller vara riktigt, herr Kristiansson. Vi har ju andra instrument att ta till för sådana syften.

Herr talman! Jag ber om överseende om jag inte uttryckte mig tillräckligt tydligt för herr Karlsson i Ronneby. Jag har aldrig sagt att vissa landsändar skulle befrias från ATP-avgift. Men om man från vissa landsändar plockar bort många unga människor, så blir det givetvis en naturlig följd att man där får betala en lägre avgift. Och det kan ju vara välgörande. Men sedan är det klart att vi inte därmed löser alla problem. Vi löser t.ex. inte de handikappades problem och undanröjer inte heller andra besvärligheter som människor kan ha fastän de befinner sig i de mest aktiva åldrarna. Men om vi också bara löser ett delproblem så är det väl ändå skäl i att pröva systemet. Och herr Karlsson i Ronneby kan väl inte påstå annat än att vi här har ett avsevärt problem för äldre arbetslösa människor och att vi här skulle kunna göra en förbättring. Slutligen har jag inte sett företagens problem som det mest väsentliga i detta sammanhang. Jag har sett denna fråga från de anställdas synpunkt, ty det är den aspekten som jag ansett vara den viktigaste. För en företagare med normal ålderssammansättning på sin arbetarkår spelar det ju ingen som helst roll kostnadsmässigt. Han betalar lika mycket i avgifter. Men företagare med övervägande yngre arbetskraft får betala mer, och den som har övervägande äldre arbetskraft betalar mindre. Så fungerar ett dylikt system. Detta kan sannolikt också i de flesta fall vara välgörande. Men jag har inte menat att det i och för sig är ett huvudskäl, utan huvudskälet är att vi med detta enkla medel kan underlätta för de äldre arbetstagarna att erhålla arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Herr talman! Diskussionen om att skapa större rättvisa inom det nuvarande ATP-systemet är inte ny. Det vore därför fel att ta kammarens knappa tid i anspråk för en mera fullständig redovisning av argumenten i denna fråga. Jag vill bara först kort konstatera att det råder enighet om att ATP-systemet inte ger alla korttidsoch deltidsanställda en pension som motsvarar inbetalda avgifter. Det råder däremot oenighet om hur angeläget det är att söka komma till rätta med denna orättvisa i ATP-systemet. Låt mig mycket kort redovisa huvudargumenten för en översyn av reglerna för tilläggspensioneringen. På goda grunder kan man anta att ganska många människor mer eller mindre berörs av problemet att inbetalda avgifter inte ger så stor pensionsrätt som avgifterna motiverar. Enligt statistiska centralbyrån är ca 300 000 inkomsttagare deltidsarbetande med mindre än 20 timmar i veckan. Det finns också skäl att anta att utvecklingen går i riktning mot mera deltidsarbete. För att t.ex. en bättre arbetsfördelning i hemmet mellan kvinnan och mannen skall kunna uppnås krävs sannolikt en övergång till deltidsarbete för många människor. En sådan utveckling skulle säkert vara till fördel, inte bara för barnfamiljerna. En del vill göra gällande att den fråga vi nu diskuterar är ett litet problem. Det anser inte vi inom centern. För en deltidsarbetande kan t.ex. — såsom framgår av utskottsbetänkandet — avgifter erläggas på ca 500 å 600 kronor per år för deltidsinkomster som ändå inte berättigar till någon pensionsgrundande inkomst. I ett annat fall kan det för en person med s.k. delad inkomst innebära att avgifter erläggs för inkomster på t.ex. 14 400 kronor, men den pensionsgrundande inkomsten stannar vid 10 900 kronor. Avgifter betalas alltså i detta fall på en inkomst av 3 500 kronor, som icke ger underlag för pensionspoäng för den försäkrade. Detta är enligt vår uppfattning tillräckligt allvarliga brister för att motivera ett försök att skapa större rättvisa. Det är ingen bagatell som kan nonchaleras. I många fall är det också människor med låga inkomster som drabbas. Det kan vara en städerska eller ett affärsbiträde, som helt enkelt inte kan få ett heltidsjobb. Det kan gälla en småbrukare i glesbygden som lyckas med möda komma över ett deltidsarbete. Det kan vara en kvinna som vårdar gamla eller sjuka. Det kan gälla kvinnan eller mannen med barn som inte kan få hjälp med barntillsynen och som därför tvingas att nöja sig med tillfälliga arbeten. Alla dessa gör, var och en på sitt område, värdefulla samhällsinsatser — insatser som samhället ofta dåligt uppskattat i form av ekonomisk ersättning. Är det då rimligt att dessa människor skall bestraffas genom att erhålla en ålderstrygghet som inte ens motsvarar inbetalda avgifter? Svaret är självklart: Detta är en orättvisa och en brist som vi snarast bör komma till rätta med. Enligt centerns uppfattning borde solidariteten med de sämst ställda i samhället förstärkas inom ATP-systemet. ATP-tryggheten är graderad efter inkomst och ger därför hög ålderstrygghet för dem som haft förmånen av höga inkomster men låg ersättning till dem som haft låga inkomster. Dessutom tillkommer då detta problem med korttidsoch deltidsanställda. En kort sammanfattning, herr talman! Det är ingen bagatell att inbetalda avgifter inte ger motsvarande ålderstrygghet. Det är många människor som berörs, och det kan bli fler genom ökat deltidsarbetande. I många fall är det låginkomsttagare som drabbas. Detta är för oss centerreservanter tillräckliga motiv för att söka förstärka solidariteten inom det nuvarande ATP-systemet. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen vid Nr 79 socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24. "Tisdagen den

16 maj 1972 Herr talman! Herr Andersson i Nybro har ju redovisat de väsentligaste Deltidsoch kort." synpunkterna i detta sammanhang och även anfört konkreta exempel på = tidsanställdas samt att arbetsgivare för personer med deltidsarbete betalat ATP-avgift utan låginkomsttagares att den anställde får ATP-poäng för motsvarande inkomst. ställning inom Av de exempel som redovisas i utskottsbetänkandet framgår tydligt tilläggspensiohur systemet med tilläggspension fungerar. Det sägs där direkt ut att neringen pensionsgrundande inkomst inte beräknas helt eller beräknas över huvud taget i den mån arbetsinkomsten inte uppgår till ett visst basbelopp. I reservationen framhålles att det på detta sätt betalas stora summor i avgifter för korttidsoch deltidsanställda utan att de anställda får pension i förhållande till de inbetalda avgifterna. Detta innebär alltså att den anställde inte får tilläggspension som svarar mot inbetalade avgifter. Han får kanske över huvud taget ingen tilläggspension, om han är korttidseller deltidsarbetande. Han får inte ATP-pension i proportion till den tid som han har arbetat och i förhållande till den ersättning som är vanlig för ifrågavarande arbete. Vi anser att det bör bli överensstämmelse mellan avgiftsinbetalning och pensionsutbetalning i detta avseende. Herr Andersson i Nybro nämnde att det här rör sig om ett stort antal deltidsarbetande. Jag instämmer i vad han sade, nämligen att det är mycket troligt att detta antal kommer att öka. I den partimotion från folkpartiet som ligger till grund för yrkandet om att man skall rätta till dessa missförhållanden uttalar man sig mycket positivt till en ökning av deltidsarbetet och man talar där även om rätt till deltidsarbete. Vi bör då uppmärksamma att det här kan gälla människor som av olika anledningar tvingas till eller föredrar deltidsarbete under en mycket stor del av livet. För föräldrar med barn kan det under mycket långa perioder vara svårt att ha ett heltidsarbete. Detta kan innebära att dessa föräldrar inte kan erhålla pensionspoäng för de 30 år som erfordras för att full pension skall kunna utgå i förhållande till den arbetsinkomst man haft. Utskottsmajoriteten avvisar motionärernas förslag, och utskottet gör det med en ganska egendomlig motivering i mitt tycke.

Då måste jag ställa den frågan: Hur är det möjligt att beräkna pensionspoäng för alla som kommer upp i inkomst över eft basbelopp när man inte på samma sätt kan beräkna pensionspoäng för korttidsanställda som inte kommer upp till en inkomst överstigande basbeloppet? För dessa korttidsanställda kan man beräkna en avgift i proportion till den tid de arbetat. Med den teknik som man numera har borde det inte vara några större svårigheter att beräkna pensionspoäng även för de korttidsanställ 103 da. Herr Andersson i Nybro sade att det här ofta rör sig om människor med låga inkomster. Vi har i reservationen framhållit att detta inte i och för sig är ett problem särskilt för heltidsarbetande låginkomsttagare. Att de arbetstagare som det här gäller ofta har en låg inkomst hänger samman med att de inte arbetar hel tid. Vi menar att det finns anledning att för dessa grupper beräkna pensionspoäng i förhållande till den tid vederbörande har arbetat.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

Herr talman! Den här frågan har, om jag inte är fel underrättad, varit uppe till diskussion under elva år och därvid ingående belysts från olika sidor. Jag tänker därför inte nu gå in på alla detaljer och allt som tidigare sagts. Det finns ju att läsa i riksdagens protokoll. Speciellt 1970 års behandling gav en mycket ingående belysning av frågan. Jag vill bara konstatera att det är med förvåning man märker vilket intresse de borgerliga partierna visar för att få till stånd ändringar i ATP-systemet. Man frågar sig osökt vad de borgerliga partierna här egentligen är ute efter. Det är inget tvivel om vad herr Strindberg var ute efter i den fråga som vi nyss behandlade. Man vill helt enkelt från de borgerligas sida på något sätt få hål på ATP-systemet. De motioner med förslag om ändringar och tillägg i de nuvarande reglerna som framförs motiveras genomgående med att förslagen väcks i syfte att ernå förbättringar för vissa grupper, små eller stora. Naturligtvis kan en del av dessa förslag i första ögonblicket verka vettiga och ägnade att åstadkomma större rättvisa. Tittar man litet närmare på förslagen finner man emellertid att de snarare skulle medföra större orättvisor. ATP-reformen är den viktigaste och riktigaste reform som genomförts i modern tid. Den kom till efter ett mycket långt, noggrant och skickligt utredningsarbete. Reformen föregicks av en mycket intensiv kamp från den samlade arbetarrörelsen. Vi skall inte glömma dessa fakta. Mot denna bakgrund och med den vikt som vi måste tillmäta ATP-systemets geniala uppbyggnad hävdar jag att vi måste vara försiktiga med att göra förändringar i systemet. Inga viktiga förändringar får göras utan att de föregås av mycket ingående överväganden och diskussioner och detta inte bara här i riksdagen utan även bland dem som ytterst äger fonderna och satsat pengarna där. Jag vill i det här sammanhanget hävda att om vi i framtiden skall göra förändringar — det är klart att det kan komma att finnas anledningar till det — som innebär ökade kostnader, måste vi se till att det blir motsvarande inkomstförstärkningar i AP-fonderna. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade här nyss något om höjning av avgifterna, och jag fattade det nästan så att han inte alls skulle ha någonting emot att höja avgifterna från 10 till 12 procent — jag vet inte om det är rätt uppfattat. Man brukar oftast hävda att AP-fonderna med sina många miljarder gott och väl klarar de här utgiftshöjningarna. Men när man hävdar det anser jag att man är ute på farliga och otillåtna vägar. AP-fonderna är inte bara medel som skall utdelas till oss och andra när vi blir tillräckligt gamla eller kanske tillräckligt sjuka. Fonderna är i mycket hög grad löntagarnas och samhällets gemensamma sparande, vilket vi skall använda till investeringar, inte bara investeringar i bostadsbyggande utan enligt min mening också investeringar i företag. AP-fonderna är medel som vi skall kunna sätta in i företagsinvesteringar i framtiden och som skall utgöra grunden till en produktion som skall ge oss de varor och de tjänster som vi kommer att efterfråga, när vi blir gamla. AP-fonderna skall enligt mitt sätt att se i framtiden ge löntagarna och andra delägare — det är inte bara löntagarna som är delägare — i fonderna möjligheten att genom valda ombud förvalta en del av den ekonomiska makten i Sverige. Det skall ge oss, speciellt dem som jobbar och lämnar in medel till fonderna, möjlighet till inflytande. ATP-reformen med AP-fonderna har varit och är vill jag påstå den verkligt stora jämlikhetsreformen. Det kommer den att bli i fortsättningen också, om vi ser till att inte alltför stora ingrepp görs i fonderna. I den till utskottets betänkande nu fogade borgerliga reservationen begär man en reform av ATP-reglerna till förmån för vissa deltidsoch korttidsanställda. Man hävdar att deltidsoch korttidsanställda drabbas negativt av de regler som gäller för inbetalning av avgifter. Jag vill i varje fall i vissa delar hävda motsatsen. Det har anförts många exempel förut. Jag skulle vilja nämna ett exempel. I många fall är deltidsanställda förmånligare behandlade än heltidsanställda. ATP-reglerna ger ju i fortsättningen möjlighet för alla att jobba och förorsaka inbetalning av avgifter i maximalt 50 år. Det vanliga förhållandet kommer väl i framtiden att bli att heltidsarbetare inbetalar avgifter under 45—48 år. De manliga har värnplikt och de kvinnliga har i allmänhet annat för sig under en del år. I varje fall blir det inte 50 år för så värst många, men 45—48 år tror jag blir vanligt. De allra flesta kommer att lämna helårsbidrag till fonderna under många fler år än som egentligen är nödvändigt för att få full pension. Den kategori som reservationen nu ömmar för är och kommer väl också i framtiden att i största utsträckning utgöras av gifta kvinnor. De kommer normalt att arbeta heltid största delen av de här 50 åren. Men en del av dem kommer, även det med stor säkerhet, att avhålla sig från arbete eller att arbeta deltid under kanske 20 å 25 år. Det kommer att innebära att en stor del av dem genom delvis deltidsarbete, delvis heltidsarbete kvalificerar sig för vad jag vill kalla för hel ATP, kanske genom att bara arbeta heltid 15 år och deltid 15 år. Jag tycker att det här är en klar förmån, och jag tror att det gäller många. Jag tycker inte heller att det är fel. Hela ATP-systemet är ett fördelningssystem, och vi kommer aldrig att få millimeterrättvisa i det, och jag tror inte att vi skall eftersträva det. Det är ett solidariskt system som vi skall hålla på. Jag vill alltså med fog påstå att den här kategorin deltidsarbetare får en fördelaktig behandling. Heltidsarbetare kommer att inbetala mycket mer avgifter utan att få bättre förmåner. I varje fall är det klart att någon millimeterrättvisa kommer vi aldrig att uppnå med systemet, och det vill vi inte heller ha. ATP är byggt på solidaritetens grund, och jag hoppas att det inte skall bli någon ändring i detta. Med vad jag här har sagt vill jag inte påstå att ATP är helt oantastligt. Utvecklingen i samhället kan naturligtvis göra förändringar nödvändiga. Men jag vill absolut hävda att de förändringar som man här vill åstadkomma långtifrån bör ge anledning till någon utredning eller förslag i nuvarande läge. Med hänvisning till det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns ingen anledning att nämnvärt dryga ut denna debatt, men låt mig bara ge några korta kommentarer till vad herr Lindström yttrade. Herr Lindström undrade vad vi var ute efter. Låt mig därför upprepa vad jag försökte framhålla i mitt tidigare anförande, nämligen att vi är ute efter att försöka förbättra för de sämst ställda inom ATP-systemet. Vi utgår från den situation som dessa människor befinner sig i inom systemet, och som innebär att de avgifter — jag upprepar det än en gång — som inbetalas inte ger motsvarande förmåner. Vi vill komma till rätta med det problemet. Vi är alltså inte ute efter att skjuta sönder ATP-systemet, som vissa vill göra gällande, utan vi vill förbättra tryggheten i detta system. Det skulle vara glädjande om den politiska viljan fanns för att uppnå detta mål.
Herr talman! Det är mycket intressant att höra herr Lindström först nästan magistralt tala om att ATP-systemet är ett solidariskt system som vi måste hålla på men minuten efteråt tillägga att systemet inte är helt oantastligt, och att det kan tänkas att man måste vidta förändringar. Men de förändringar som nu föreslås går enligt hans mening definitivt inte att genomföra. Det skall bli intressant att se när man från socialdemokratiskt håll kommer fram till samma insikt som vi reservanter har i dag och då kommer att medge att detta är en bra sak. Vi har sett exempel på en sådan utveckling tidigare. Ett par saker i herr Lindströms anförande vill jag gärna kommentera. Han gör för det första gällande att om vi skall vidta förändringar någon gång i framtiden så krävs en motsvarande inkomstförstärkning. Jag kan inte se annat än att vi redan i dag har denna av herr Lindström omtalade inkomstförstärkning med hänsyn till att alla korttidsanställda betalar in ATP-avgift i förhållande till den del av året som man har varit i arbete men utan att man får en motsvarande ATP-poäng. Herr Lindström hävdar vidare att det är fråga om löntagarnas pengar. Herr Karlsson i Ronneby var visst inte lika övertygad om det. Jag kan väl gärna säga att om vi skall ha uppfattningen att det är fråga om löntagarnas pengar, varför är det inte då samtidigt fråga om de korttidsanställdas pengar? Det tycks bara vara de heltidsanställda som i så fall räknas till löntagarna. Vidare säger herr Lindström att ATP-systemet skall ge alla som lämnar medel till fonden inflytande i detta sammanhang. Jag undrar hur de korttidsanställda, som lämnar medel till fonderna, upplever detta. Något särskilt inflytande har de inte och det är tydligen inte heller meningen att de skall få det. Nr 79 Sedan säger herr Lindström, tydligen som tröst för många som arbetar Tisdagen den på deltid en stor del av livet, att det finns möjlighet att betala in 16 maj 1972 ATP-avgifter till fonderna under 50 år. Det innebär att om man arbetar RE från 17 års ålder till den nuvarande folkpensionsåldern så har man betalat in avgifter i 50 år. Som jag nämnde i mitt förra anförande är det tidsanställdas samt emellertid så att många av dem som arbetar deltid inte har möjlighet att — låginkomsttagares arbeta heltid mer än kanske några år, i varje fall inte under så lång tid ställning inom som 30 år, en tid som det krävs för att man skall få full ATP-poäng i tilläggspensioförhållande till inbetalda avgifter. För dem måste det kännas som en = "eringen mycket klen tröst att de har möjligheter att betala in avgifter till ett ATP-system under 50 år utan att kunna få någon ATP-pension. Det stämmer enligt min mening mycket dåligt med talet om solidaritet som | herr Lindström presterat här tidigare.

Herr talman! Herr Andersson i Nybro hävdar att man är ute efter att få fullständig rättvisa i ATP-systemet, att avgifter och förmåner skall helt stämma överens. Jag hoppas verkligen inte att herr Andersson är ute efter detta. Skulle man ha en sådan överensstämmelse, skulle vi inte kunna ge sjukpensionärerna de förmåner som de nu har. Det är något som enligt min mening är en mycket viktig del av ATP-systemet och som vi bör slå vakt om. En person som nu har betalat in avgifter under tre år och sedan blir sjuk och därför får sjukpension, erhåller i det närmaste full ATP. Han eller hon har absolut inte betalat in avgifter som överensstämmer, på det sätt som här avses, med förmå nerna. Fröken Bergström hävdar att jag påstått att ATP-systemet är helt oantastligt. Systemet är — jag vill understryka det på nytt — en väl genomförd och väl genomtänkt reform och den kommer att förbli så. Naturligtvis kan, sade jag vidare, utvecklingen göra att det behövs ändringar i systemet, men jag tillade att vi bör vara försiktiga med att vidta ändringar därför att systemet då kanske blir förstört i andra avseenden. Det gäller här löntagarnas pengar. Det är väl inget tvivel om att när vi genomförde ATP, så innebar reformen att löntagarna fick minskade möjligheter att få ut mera i lönepåsen. Att detta skulle bli följden var nog de allra flesta klart medvetna om liksom om att det var till fördel genom att ATP är ett sparande som samhället och de som rår om AP-fonderna har nytta av. Jag tror också att det är riktigt att spara på detta sätt. Jag har här bevisat, fröken Bergström, att deltidsoch korttidsanställda i mycket stor utsträckning rent av får en fördelaktigare behandling med nuvarande ATP-system. Vi kan aldrig få fram en millimeterrättvisa. Om vi skulle ändra systemet i enlighet med nu gjorda framställningar, skulle flera orättvisor uppstå på annat håll. Det bör kanske här poängteras att alla får lika stor rätt till ATP-poäng, eftersom allt man tjänar utöver basbeloppet ger poäng. Vid skrivningen av reciten har en olycka skett. Där står att den som tjänar 7 500 kronor inte har något ATP-grundande belopp, men han har faktiskt tjänat 400 utöver ATP-beloppet, varför han får poäng för detta. 107 Därom föreligger inte något tvivel. Man behöver inte arbeta heltid under 30 år, fröken Bergström. Det räcker med att man har ATP-grundande belopp under 30 år. Om man under 15 av dessa 30 år arbetat full tid och under denna tid haft en någorlunda hyfsad lön, blir man berättigad till en lika god pension som den får som arbetat under 48—50 år med ungefär samma lön.

Herr talman! Herr Lindström säger att det solidariska ATP-systemet är uppbyggt så att även sjukpensionärer som inte hela den erforderliga tiden inbetalat sina avgifter utan kanske endast betalat under något år ändå kan få ATP-pension. Ja, det är jag medveten om. Men meningen är inte att endast korttidsanställdas avgifter skall gå till detta, utan det är storleken i hela avgiftsuttaget, som ger oss garantier för att de som drabbas av sjukdom och inte kan betala in ATP-avgifter under längre tid, ändå skall kunna få en pension. Häri ligger en riktig solidaritetstanke i systemet. Det är jag överens med herr Lindström om. Herr Lindström påstår att han bevisat att korttidsarbetande behandlas väl med nuvarande ATP-system — jag tror t.o.m. att han sade att de behandlas bättre än andra. Jag har inte kunnat uppfatta motiveringen för detta påstående men jag skall läsa protokollet ordentligt för att se vad jag kan få ut där. Herr Lindström säger att skrivningen blivit fel i utskottsbetänkandets recit. Men en person som haft en inkomst på 7 500 kronor skall inte få någon pension på det beloppet i det fall som återgivits och som gäller en deltidsarbetande som arbetat tre månader av året. Från inkomsten drar man motsvarande andel av basbeloppet, dvs. en fjärdedel. Därigenom får man fram en inkomst på 5 700 kronor, en siffra som ligger under basbeloppet. Det blir alltså ingen pension för denna inkomst. Däremot inbetalas motsvarande ATP-avgift. Jag erkänner att jag gjorde en felsägning när jag sade att man behöver ha heltidsarbete under 30 år för att få full pension. Det är riktigt att man måste ha en ATP-grundande inkomst under motsvarande tid. Men för dem som arbetar korttid blir givetvis den eventuella ATP-poängen man får för liten i förhållande till den tid av året man arbetat och i förhållande till den ersättning som är vanlig för ifrågavarande arbete.

Herr talman! Såväl i föregående som i detta ärende har det framförts från denna talarstol så många påståenden, funderingar och förslag till ändringar som bottnar i en ganska häpnadsväckande okunnighet om hela ATP-systemet. I anledning av detta kunde jag inte låta bli att ingripa i debatten, alldeles speciellt när fröken Bergström i sitt senaste inlägg diskuterade vad som står i reciten. Låt mig slå fast att så snart en inkomst överstiger basbeloppet med aldrig så litet — basbeloppet är 7 100 kronor och i reciten står 7 500 — har man en pensionsgrundande inkomst. Här har tyvärr insmugit sig ett fel i reciten, som jag observerade nyss när jag läste den. Om fröken Bergström tittar vidare på vad de 5 700 kronorna gäller, ser man att det är avgiftsunderlaget. Arbetsgivaren har rätt att för en fjärdedelsanställd dra en fjärdedels basbelopp från den samlade årsinkomsten, 7 500 kronor. Jag tyckte herr Lindström mycket noggrant redogjorde för att den korttidsanställde hade en förmånligare ställning i ATP-systemet. Det har tydligen inte riktigt gått fram till fröken Bergström. Jag skall försöka ta det en gång till, så får vi se om det har fastnat — förlåt — något bättre. Om en person arbetar under 15 år och tjänar bara 100 kronor över basbeloppet varje år — det innebär att han kanske har en fjärdedelsanställning, eller inte ens så mycket — så har han för vart och ett år fått ATP-poäng. De räknas ända till hundradels poäng, men bara det att han har poängår i systemet räcker. Om han sedan arbetar 15 år heltid, blir de 15 årens heltid grundläggande för pensionens storlek, beroende på att det är de 15 bästa åren som avgör medelpoängen när pensionen skall räknas ut vid det tillfälle han går i pension. De 15 andra åren, då han har haft kanske 0,01 poäng genomgående, får han ändå räkna sig till godo för att få hel pension efter 30 år. Jag hoppas att jag med detta kanske något tekniska resonemang kunnat klargöra att det är en obetydlig poäng man behöver för att få ett poängår. Detta kan medföra att en deltidsanställd får en lika hög pension, som herr Lindström sade, som en person som stått i fullt arbete 35, 40 eller kanske 45 år och haft kanske 4 poäng per år hela vägen i genomsnitt. Fröken Bergström hade också några funderingar över avgifterna, varför man inte kunde redovisa dem ordentligt individuellt. Men det är ju detta som ligger i hela systemet. Arbetsgivaren räknar ut hur många heltidsanställda han har haft. Däri ingår också tolftedelsanställda, halvtidsanställda osv. Han kommer fram till ett antal heltidsanställda, och lika många basbelopp äger han rätt att dra av från den samlade lönesumman. Han betalar avgiften på det sättet. Men på skattsedeln får löntagaren reda på vad han har för poäng, för där anges den pensionsgrundande inkomsten. Jag tror inte att detta som står i utskottsbetänkandet behöver vålla så mycket bekymmer om man först och främst läser det ordentligt. Men det kanske inte räcker helt. Man kanske även bör veta litet om hur systemet fungerar. Jag yrkar bifall, herr talman, till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24.
Herr talman! Det är beklagligt att fru Håvik ända till nu har låtit en felaktighet stå orättad i utskottsbetänkandet. Det hade varit möjligt att rätta till det när vi behandlade frågan i utskottet. Men det förändrar inte saken. Hade det angivits ett lägre belopp där skulle det ändå ha inneburit att arbetsgivaren fått betala en ATP-avgift som svarade mot den tid vederbörande arbetat utan att motsvarande pension skulle utgå till den som utfört arbetet. Jag kan förstå vad fru Håvik avser när hon säger att de korttidsanställda är gynnade, men jag kan inte hålla med om att de faktiska förhållandena skulle innebära att vederbörande är gynnade. Bestämmelserna innebär att den korttidsanställde är gynnad under förutsättning att han kunnat arbeta under 30 år och under hela den tiden har fått tillgodoräkna sig någon ATP-poäng, vilket är långt ifrån säkert så som systemet nu fungerar.

Herr talman! Först vill jag säga till fröken Bergström att anledningen till att jag inte har påpekat denna felaktighet tidigare är att jag inte deltog i utskottsbehandlingen på grund av att jag var ledig från riksdagen vid den tidpunkten, att jag inte var med vid justeringen och att jag av skilda orsaker har läst ärendet alldeles innan behandlingen i kammaren började. Det kan väl inte innebära något tokigt att jag tar upp den felaktigheten i debatten, och jag tycker att det är lämpligt att den uppdagas vid något tillfälle. Att sedan fröken Bergström, som både suttit på ärendet och varit med i debatten ett tag, inte har upptäckt felaktigheten är jag den första att beklaga. Hade hon upptäckt den hade vi sluppit föra denna debatt. Kvar står emellertid att det här finns en ren felaktighet. Fröken Bergström anförde att det betalas avgift även för dem som tjänar mindre än basbeloppet. Låt mig slå fast att det inte finns någon som inte får pension om han har inkomster över den pensionsgrundande inkomsten — även om det inte har betalats in ett öre från arbetsgivaren. Ingen går miste om sin rätt, det tror jag ändå är det mest väsentliga i hela den här frågan. För dem som haft inkomst under basbeloppet har vi folkpensionsbeloppet som grund. Folkpensionen räknas ut på basbeloppet — i dagens läge 90 procent av basbeloppet, som är 7 100 kronor. Det är grunden. Det man sedan tjänar, utöver basbeloppet, blir den pensionsgrundande inkomsten. Fröken Bergström för två debatter på något sätt. Hon diskuterar även det ärende som redan är behandlat och i vilket beslut fattats i denna fråga, det som gäller just kvinnornas rätt att tillgodoräkna sig ATP-poäng. Vid det tillfället blandade man samman ATP-poäng och pensionsår. Den frågan är alltså redan avgjord av riksdagen. Nu diskuterar vi just de korttidsanställdas ställning i sammanhanget, och vi borde kanske begränsa oss till det.
Herr talman! För att börja bemöta det senaste förstår jag inte var fru Håvik har fått det ifrån att jag diskuterar ett annat ärende än det vi behandlar. Det har jag definitivt inte gjort. Jag vill bara göra två invändningar. Den felaktighet som finns i utskottsbetänkandet återfinns i ett exempel som ger en beskrivning av systemet.

Man tänker därvid på sådana fall där en — försumlig arbetsgivare inte betalat in avgifterna för sina anställda. Det är alldeles självklart att en arbetstagare inte skall bli lidande på grund av sådana försumligheter. Det har strängt taget inte med denna debatt att skaffa.

Herr talman! Proposition nr 29 om inrättande av ett institut för social forskning har dragit upp principerna för verksamheten vid detta tilltänkta institut. Det är därvidlag framför allt tre punkter som är av intresse och som är särskilt intrikata och kontroversiella politiskt sett. I den första punkten sägs att institutet bör koncentrera sina insatser på forskning som är inriktad på praktiska tillämpningar och problem med direkt anknytning till socialoch arbetsmarknadspolitiken. Man får alltså här en uppknytning av forskningen till den socialoch arbetsmarknadspolitik som de facto redan föres i samhället.

Endast en minoritet i den tilltänkta styrelsen föreutsättes ——= — — Institutet för social Den tredje punkten som är kontroversiell är förslaget att bemyndiga Kungl. Maj:t att vid institutet inrätta en professur i arbetsmarknadspolitik.

Vi kräver också, i reservationen 3, att institutets styrelse skall ges en majoritet av oberoende vetenskapsmän och lekmän, dvs. att representanterna för statsbyråkratin och arbetsköparintressena inte skall vara i majoritet. Vi kräver vidare i reservationen 2 att forskarna i fråga om metodval och publicering av rapporter skall få stå fria i förhållande till styrelsen och att de suveränt skall besluta sina teoretiska och metodiska utgångspunkter. Det är icke politikers, statsbyråkraters eller arbetsköparrepresentanters sak att med majoritetsbeslut påbörda forskarna vad de skall forska i och vad de skall komma fram till. Detta förekommer mig veterligen icke vid någon av de reguljära högskolorna, och det skulle där med rätta betraktas som ett klart intrång i den, låt vara begränsade, forskningsfrihet som traditionellt där råder. Ett annat led i propositionen hävdar att de forskartjänster vid institutet skall få tillsättas, om styrelsen så beslutar, med åsidosättande av det normala sakkunnigförfarande och sakkunniginstitut som brukar råda i sådana sammanhang. I överensstämmelse med våra krav på de andra punkterna kräver vänsterpartiet kommunisterna här att forskartjänsterna vid detta nya institut liksom inom högskoleväsendet i övrigt skall tillsättas enbart efter vetenskapliga meriter.

Man kan se målsättningen för social forskning på två principiellt helt olika och inbördes fullständigt oförenliga sätt.

Man skall försöka skapa sken av att de arbetslösa är sysselsatta genom att placera dem i mer eller mindre meningslösa sysselsättningar.

Om man har den ståndpunkten att det är socialpolitikens uppgift att lappa på och skyla över det alltmer krisdrabbade kapitalistiska samhällets följdföreteelser, då skall man naturligtvis ha ett socialforskningsinstitut som ser ut så som propositionen förordar. Då skall man ha en styrelse, vars majoritet representerar statsbyråkratin och arbetsköparintressena, en styrelse som med ett enkelt beslut kan åsidosätta det sakkunnigförfarande som vid högskolor och i forskningssammanhang i övrigt brukar tillämpas i detta land.

Vad propositionen synes vara mycket väl tillrättalagd för är främst en hårdare styrning i överensstämmelse med det etablerade politiska och ekonomiska systemets önskemål när det gäller den sociala forskningen. Propositionen synes också vara mycket väl tillrättalagd för att på olika sätt försöka influera även forskarna personligen och deras arbetsprogram i överensstämmelse med sådana synpunkter som det är det etablerade samhällets och de etablerade intressenas sak att först och främst försöka hävda.

Man kan i stället ha den målsättningen att det skall vara den sociala forskningens huvuduppgift att söka efter grundorsakerna, att inte rygga för sådana slutsatser av sin forskning som kan föra forskarna, forskningen och den offentliga debatten i konflikt med det rådande ekonomiska och sociala systemet. På kommunistiskt håll menar vi att en sådan fri och självständig forskning — låt vara att den naturligtvis aldrig kan undgå att organisatoriskt vara en del av statsmakten — dock har en sådan distans till statsbyråkratin, till regeringen, till de etablerade politikerna och framför allt till arbetsköparoch kapitalägarintressena, att den på ett annat sätt kan fylla sin uppgift.

Men vi förstår också att en sådan målsättning skulle uppfattas som utomordentligt farlig av de etablerade intressena och av den härskande klassen i det här landet. Ty det är en sådan socialpolitisk diskussion som de inte vill ha. De vill ha en diskussion i filantropiska termer, där man talar om att hjälpa människorna. De vill inte ha en diskussion som sätter i fråga samhällets och kapitaläganderättens grundvalar.

Den skulle kunna vägleda den som frågar sig: Varpå beror den stigande arbetslösheten, det ökade behovet av socialpolitiska insatser, den nya fattigdomen, svårigheterna att leva och att få saker och ting att gå ihop och varpå beror de socialpsykologiska och sociologiska störningar som tynger ned så många människor?

Men det är klart att en forskning som ger sig in i den fria, obundna och kritiska debatten naturligtvis måste upplevas som en utomordentlig fara. Icke förty tror jag att den kommer, och ifall socialforskningsinstitutet trots allt inrättas i den föreslagna auktoritära formen kommer denna obundna sociala forskning att tränga sig fram utanför institutet. Men det är självklart att vi som socialister hävdar att ett socialforskningsinstitut borde ha givits en sådan form att denna debatt hade kunnat föras även inom institutets murar. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Det var en i skenbart neutrala byråkratiska dimridåer höljd försvarsappell för detta system! Jag skulle vilja fråga fru Gradin: Om nu forskningen är fri och förutsättes vara fri, varför har man då infört denna regel som möjliggör att man kan åsidosätta sakkunnigförfarandet och tillsätta forskartjänster på andra meriter än vetenskapliga? Om forskningen skall vara fri och kritisk, varför skall då nödvändigtvis, i motsats till vad fallet är vid andra forskningsinstitutioner såsom universiteten och högskolorna, majoriteten av styrelseledamöterna som skall besluta om den praktiska inriktningen representera den etablerade statsbyråkratin och arbetsköparintressena? Fru Gradin! Om det skall vara en kritisk forskning, varför skall den då vara så strikt bunden till en ren tillämpningsforskning? Detta måste innebära ett hinder att ta upp mer djupgående problematik bakom de socialpolitiska problem som finns på ytan. Fru Gradin säger själv — och avslöjar därmed vad det hela är frågan om — att meningen är att visst skall det förekomma kritik, men det skall vara en kritisk utvärdering av den förda politiken. Jaså, det är den förda politiken som skall styra ämnesvalet för de socialpolitiska forskarna! Hur skulle det då bli om någon socialpolitisk forskare skulle få för sig att orsakerna till de sociala problemen kanske var att söka någon annanstans än i just de avsnitt som har berörts av den praktiska politiken och att man kanske borde gräva på annat håll än vad denna politik hittills givit anledning till. Fru Gradin, som själv är praktisk socialpolitiker, vet att det förekommer en livlig och skarp politisk debatt bland socialpolitikerna och socionomerna om själva målsättningen för socialpolitiken. En del ser den som ett skydd, som ett plåster på det bestående samhällets brister, andra vill se den som en verkligt omdanande faktor. Som jag ser det har fru Gradin och utskottsmajoriteten, som alltid under objektivitetens skenbara mask, gjort sig till talesmän för dem som vill se socialpolitiken som en stabiliserande faktor för den svenska kapitalismen.

Herr talman! Ja, fru Gradin, det var ju inte svar på någon av de frågor jag ställde om varför institutet, om forskningen skall vara fri, har fått just denna utformning som på punkt efter punkt ger vid handen att man skall kunna förhindra forskningens frihet. Det är väl inte utan orsak som man har givit det hela denna utformning med styrelsen, med möjlighet att undvika sakkunnigförfarande och allt annat. Det måste vara någon orsak bakom detta — det har man inte gjort bara av en slump eller av en tillfällighet. Vi kan försöka se detta praktiskt. Tag ett område, ett svårt socialt problemområde av typen Rosengård eller Kroksbäck i Malmö. Där har man utan framgång satt in socialhjälp, man har försökt med uppsökande verksamhet, man har försökt lappa över de problem som finns bland människorna där. Om då en socialforskare, anställd vid detta socialforskningsinstitut, skulle forska i och göra någon sorts utvärdering av det socialpolitiska arbetet på ett område som Rosengård kan det naturligtvis tänkas att vederbörande — och det är tydligen vad fru Gradin syftar till — kommer fram till harmlösa slutsatser om att här får vi ändra litet på de socialpolitiska insatserna, kanske betala ut mera i socialhjälp, höja bostadsbidragen, vidta vissa individuella kurativa åtgärder osv. Men det kan också hända att en socialpolitisk forskare är djupgående och klok nog att förstå att hela detta område och den problematik som trycker människorna där är en frukt av ett system, av en typ av planering, en typ av administration som man måste gå till grunden med och förändra mer djupgående för att komma till rätta med de socialpolitiska problemen. Jag misstänker att den forskaren, som det ser ut nu med de befogenheter och den sammansättning med majoritet för statsbyråkratin och arbetsköparsidan som styrelsen har, inte skulle bli särdeles väl mottagen. Det är nog den harmlöse tillämpningsforskaren som skulle få applåderna i styrelsen. Slutligen, fru Gradin, hur kommer det sig att man är så rädd för att släppa in forskarna i styrelsen? Vore det inte bättre om Svenska arbetsköpareföreningens representant fick avtåga ur sammanhanget och att en eller flera representanter för forskarna i stället fick träda in? Skulle inte en socialdemokrat som fru Gradin tycka att det vore litet bättre? Eller är det så långt gånget med socialdemokratin att den föredrar att ha representanter för arbetsköpareföreningen framför att ha representanter för de socialpolitiska forskarna?

Herr talman! Med anledning av den principiella fråga i bakgrunden som har dragits upp först i motionen från vänsterpartiet kommunisterna, sedan i reservationerna och nu i debatten vill jag lägga ett par kompletterande synpunkter till dem som fru Gradin på utskottets vägnar har anfört.

Vi har det på naturvårdens område, vi har det på trafiksäkerhetens område, vi har det på utbildningspolitikens område. På snart sagt alla områden där samhället går in med insatser har vi nu börjat ge forskningen en möjlighet att stå i den verksamhetens direkta tjänst. Organisationsformerna när det gäller forskningsinsatserna har varierat från område till område, delvis beroende på den speciella struktur som kan sägas råda inom de skilda områdena men delvis kanske också på att man vid bestämmandet av hur det skulle gått till har handlat efter praktisk lägenhet i varje särskilt fall. Den organisatoriska strukturen är därför något oöverskådligt. På det område som nu diskuteras har de största insatserna ur forskningssynpunkt hittills gjorts inom ramen för olika kommittéer, som under årtiondena låtit göra undersökningar på arbetsmarknadspolitikens och socialpolitikens områden.

Att man då, som vänsterpartiet kommunisterna gör, just i den här frågan slår bakut är, herr talman, ganska överraskande. Mig veterligt har vänsterpartiet kommunisterna inte på något av de övriga områdena kommit med en principiell kritik av den art som herr Svensson i Malmö här för fram och som redovisats i reservationer och tidigare i motionen.

Men det kanske allra mest anmärkningsvärda i kommunisternas principiella kritik och resonemang är, som jag ser det, något annat. I närmast lyriska ordalag talar man nämligen för en verksamhet som forskare skulle bedriva, en verksamhet som under århundraden har bedrivits och fortfarande bedrivs vid våra universitet och högskolor. Vi har ett femtiotal professurer vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna. De är tillsatta just för att bedriva den typ av helt obunden kritisk forskning som herr Svensson i Malmö här talar sig så varm för. Min enkla undran är då: Varför har inte dessa många forskare under årtiondenas lopp gjort något av det som nu en grupp på tre forskare vid ett särskilt institut skulle kunna utföra? Sedan undrar man vad det är för slags människor som skulle sitta i styrelsen för det institut vänsterpartiet kommunisterna vill ha. De här ”oberoende vetenskapsmännen” måtte tydligen vara några andra vetenskapsmän än de som sitter i fakulteterna, vilka är styrelser för de många samhällsforskarna, och leder dessa forskares verksamhet. Vilka ”lekmännen” är frågade jag vid en tidigare debatt herr Berndtson i Linköping, och jag fick ett utomordentligt märkligt svar. Jag kan upprepa frågan nu till herr Svensson i Malmö: Vad är det för typ av människor som skall representera det ni i reservationen kallar för lekmän? Herr talman! Jag tror att det är av utomordentlig vikt att det här institutet nu får arbeta efter de intentioner som styrelsen har och efter de riktlinjer den kommer att dra upp.

Herr talman! Det har nu gentemot en ensam vpk:are visat sig nödvändigt att skicka upp inte bara en utskottsrepresentant utan också en representant för regeringen, och det tyder väl om något på att man i den här frågan är en smula trängd och att det här ligger en hund begraven. Vårt parti har, herr Moberg, i många sammanhang kritiserat att näringslivet — liktydigt med kapitalägarna i den verkliga terminologin — har försökt tränga sig in vid universiteten och påverka forskningen där i en riktning som ni nu vill att forskningen vid det socialpolitiska institutet skall påverkas i, dvs. i riktning mot de s.k. avnämareintressena. Herr Moberg har aldrig haft något emot att näringslivet försöker tränga sig in på universiteten. Han har tvärtom offentligen flera gånger sagt att det är något positivt med detta samarbete mellan universiteten och näringslivet, dvs. kapitalisterna. Vi har alltid kritiserat detta, även om kanske formfrågorna i riksdagen inte alltid står på ett sådant sätt att vår kritik kunnat framföras där. Men riksdagen är ju bara en mycket liten del av offentligheten — ibland ingen del av offentligheten alls. Det är ganska märkligt att herr Moberg verkligen kan stå här i kammaren och ha någon tilltro till den vidsynthet när det gäller vetenskaplig forskning som skulle visas av representanter som företräder ett klart arbetsköparintresse och ett klart intresse från etablerade politiska grupperingar. Liksom herr Moberg har väl vi kommunister varit mycket kritiskt inställda gentemot den traditionella formen av vetenskaplig forskning som sedan gammalt bedrivits vid universiteten. Men den relativa distans som dessa institutioner ändå intar gentemot statsapparatens politiska moment och gentemot kapitalet har skapat en atmosfär där en friare forskning är mera möjlig än om man har den typ av styrning som är förutsedd för det här institutet. Följden av detta — och det är anmärkningsvärt att herr Moberg tydligen inte alls har tagit del av det och känt till det — har blivit att speciellt inom det socialpolitiska området och inom det allmänt samhälleliga området har en rad kritiska forskningsuppgifter sett dagens ljus och publicerats i form av licentiatavhandlingar och uppsatser. En av dem, som för kort tid sedan publicerades offentligen, var en vidareutveckling av en vetenskaplig uppsats och berörde just området Rosengård i Malmö. I uppsatsen drogs principiella slutsatser rörande Rosengård, och området utsattes för en principiell analys. Jag syftar på Alf Ronnbys och Karin Flemströms omdebatterade arbete, som verkligen satte diskussionen av de här frågorna på sin spets och var ett sådant kritiskt inlägg som det — med tanke på de reaktioner som de etablerade intressena, inte minst inom herr Mobergs eget parti, mötte det här arbetet med — kommer att vara mycket svårt att få rum för i ett institut med den typ av styrning som förekommer här. Slutligen representationsfrågan! Vad är det för underligt?

Herr talman! För det första missförstod uppenbarligen herr Svensson i Malmö vad jag sade på den första punkten. Jag sade att det var anmärkningsvärt att vänsterpartiet kommunisterna när det gäller tilläm pad forskning mig veterligen nu för första gången framför en principiellt grundad kritik mot att en sådan forskning skulle kunna tillföra verksamheten något värdefullt. Ni har mig veterligen inte framfört principiell kritik när det gällt de utvidgningar av den tillämpade forskningen som skett över praktiskt taget hela det samhälleliga området under 1960-talet. Det gällde ingalunda det herr Svensson tog upp, nämligen den speciella frågan om näringslivet och universitetsinstitutionerna. För det andra noterar jag än en gång, herr talman, att herr Svensson fortsätter sina oförskämdheter och insinuationer mot arbetsmarknadsparternas representanter och de berörda styrelsernas representanter i detta forskningsinstituts styrelse. Hans bedömning av LO:s, TCO:s, Arbetetsgivareföreningens, socialstyrelsens och arbetsmarknadsstyrelsens representanter är verkligen avslöjande för den inställning som herr Svensson och uppenbarligen hans parti företräder visavi dessa grundläggande och väsentliga organisationer i vår demokrati. För det tredje förstår jag inte riktigt innebörden i herr Svenssons påpekande att det nu glädjande nog — den meningen delar jag — har påbörjats ett arbete vid universitetens institutioner, där man uppmärksammar rådande sociala problem och utvecklingstendenser. Det är väl i och för sig glädjande att de fria institutionerna nu i ökad omfattning i sin forskning engagerar sig i problem som är aktuella i den politiska debatten.

Herr talman! Det är ganska märkligt, herr Moberg, att man blir beskylld för att insinuera mot en person eller en representant, när man påpekar att vederbörande representerar en väl avgränsad och identifierbar intressegrupp i samhället. För övrigt har jag inte alls kritiserat löntagarorganisationernas representation. Jag har inte sagt någonting alls om den. Vad jag kritiserat är majoritetsförhållandena i styrelsen och framför allt det markanta inslaget av arbetsköparrepresentanter, vilka är lika många som löntagarorganisationernas representanter. Och nog är det ändå bra naivt, herr Moberg, att vi skall behöva stå här och beskylla varandra för insinuationer, därför att någon har den uppfattningen att ett visst bestämt ekonomiskt intresse är företrätt via en viss organisation, t.ex. Svenska arbetsgivareföreningen. Arbetsgivareföreningens representanter är väl inte så himmelskt vidsynta och svävar väl inte så högt över alla sociala och maktpolitiska realiteter att herr Moberg tror att de representerar den fullständiga objektiviteten. I så fall har herr Moberg nog missuppfattat marxismen, inte bara på denna punkt. Sedan har vi kommunister aldrig kritiserat tillämpningsforskningen som princip.

Men tänk om en sådan forskare skulle komma fram till att hela principen och hela underlaget för hans jobb är tvivelaktigt, skulle han då få lov att framföra den åsikten? Och skulle ni då bli lika glada? Jag betvivlar det, med den sammansättning som styrelsen kommer att få. Sedan var det herr Moberg själv som nämnde att den tillämpade forskningen i detta fall skulle ha anknytning direkt till de etablerade intressena och institutionerna och till deras politik. Herr Moberg skall tänka på vad han säger, så att han inte oförhappandes råkar säga vad han egentligen tänker.
Herr talman! Först en upplysning. De många arbetsköparna, som herr Svensson i Malmö talar om, är följande: en representant för Arbetsgivareföreningen, en för Kommunförbundet och en för Landstingsförbundet. Vid sidan av dem finns i styrelsen en representant för Landsorganistionen, en för TCO och en för SACO. Dessutom sitter i styrelsen representanter för arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket och konjunkturinstitutet. Därtill är föreståndaren för institutet ledamot av styrelsen. Det är detta av herr Svensson i Malmö så misstänkta ledningsorgan som kommer att undertrycka alla rapporter som från dessa organisationers synpunkter kan uppfattas som farliga och förkastliga! Slutligen noterar jag, herr talman, att herr Svensson i sitt senaste inlägg bekräftade att vänsterpartiet kommunisterna på denna punkt intar en annan ståndpunkt än partiet gjort och gör när det gäller tillämpad forskning inom andra områden. Och det är i sig ganska anmärkningsvärt.
Herr talman! Vi intar inte alls någon annorlunda hållning mot den tillämpade forskningen i sig, utan vad det här är fråga om är en forskning som är dels tillämpningsinriktad, dels styrd tillämpningsforskning — styrd på det sätt som bestämda ekonomiska minoritetsgrupper och byråkratiska grupper i detta samhälle vill ha den styrd. Det är det vi fruktar, det är det vi är rädda för och det är där vi ser en tydlig strävan i det faktum att verksamheten vid detta institut är upplagd efter andra principer än den forskning som hittills har producerat de verkligt produktiva, djupgående och kritiska analyserna av den socialpolitiska problematiken i detta land Sverige i den senkapitalistiska eran.

Herr talman! I reservationen finns tre delyrkanden. De handlar om utveckling av nya motortyper, om trafikplanering och om begränsning av avgasutsläpp från motorfordon m.m. Men vi kan sammanfatta alla tre yrkandena under en enda rubrik: kamp mot luftgifter. Jordbruksutskottet har i år precis som förra året redovisat de åtgärder som är beslutade eller planerade, men vi reservanter är inte nöjda, Vi kritiserar inte de vidtagna eller planerade åtgärderna, vi kritiserar handlingstakten. Enligt vår uppfattning finns sakliga skäl för riksdagen att säga ifrån att kampen mot luftgifter måste intensifieras, breddas och vitaliseras. Halten av bilavgaser i svenska städer, främst storstäderna, ligger över både amerikanska och sovjetiska gränsvärden. Vi måste också räkna med en fortsatt stark utveckling av bilbeståndet i tätorterna. I den statliga avgasgruppens slutbetänkande antas att omkring 70 procent av ökningen av bilbeståndet i Sverige fram till 1980 troligen kommer att ske i de tre storstadsregionerna. Allt talar för att kampen mot luftgifterna måste intensifieras. Inga vägar får lämnas oprövade, alla förslag bör undersökas. Motionen 743 och reservationen visar på några sätt att på relativt kort sikt angripa luftgifterna. I längre perspektiv finns andra lösningar. Så kan t.ex. i framtida bostadsbebyggelse till en viss del avgasproblemen byggas bort, men det är knappast möjligt i nuvarande stadskärnor. Nr 79 Det utvecklingsoch forskningsarbete som förekommer i vårt land i Tisdagen den fråga om nya motortyper, t.ex. elmotorer eller hybridmotorer, är ganska — 16 maj 1972 splittrat. Sedan nu beslut fattats om att avveckla Tjorvenprojektet, Som = — S— — om fattade bl.a. konstruktion av en eldriven distributionsbil, sker statliga Skydd mot luftförinsatser främst i form av krediter från Investeringsbanken, vissa lån och OCEREIAT bidrag från styrelsen för teknisk utveckling och genom att förenade fabriksverken är delägare i United Stirling AB. I flera andra länder pågår omfattande forskningsoch utvecklingsarbete inom detta område. BI. a. finns ett stort antal elbilar och gasbilar i drift. Det är angeläget att vi i Sverige verkligen hänger med i utvecklingen. Varför kan man ha eleller gasbilar i Danmark, Holland, Italien, USA och Japan, men inte i Sverige? Luftföroreningarna är lika stora i Sverige, angelägenhetsgraden lika hög. Det som saknas är samhällets stöd och aktiva medverkan. Vi har nu i Sverige fått maximiregler för avgasutsläpp från bilar. Nya skärpta regler kommer, enligt förslag, fr.o.m. 1974 respektive 1977 års bilmodeller. Folkpartiet har upprepade gånger krävt ett snabbare införande av nya normer. Folkpartiets ambitionsnivå ligger här högre än andra partiers. I USA införs nya normer tidigare än hos oss. Det kan inte vara rimligt att Sverige skall införa de amerikanska avgasreglerna senare än USA. Varför skall vi släpa efter? Luften är lika giftig i Stockholm och Göteborg som i storstäderna i USA. Till de amerikanska reglerna anpassar sig ju inte bara hela den amerikanska bilindustrin. USA är en så viktig exportmarknad att de normer som gäller där praktiskt taget helt styr bilindustrin i de flesta länder. De bilfabrikanter som vill sälja i USA har inget val. De måste anpassa sig efter USA:s regler. Varför kan vi inte införa dessa bestämmelser i Sverige? Varför kan en bilproducent inte koncentrera sina ansträngningar på att lösa avgasproblemen även för de bilar som ej skall säljas i USA? I USA har bilindustrin begärt dispens från de regler som skall gälla. President Nixon har nyligen avslagit denna ansökan. Varför kan vi i Sverige inte uppträda lika bestämt mot de ekonomiska intressena som man gör i USA? I bilavgaserna ingår kväveoxider. Enbart i Sverige släpper bilarna årligen ut ca 30 000 ton. Nya normer behövs! Det finns också en annan väg att främst i storstäderna bekämpa luftgifterna. Bättre trafikplanering skulle hjälpa avsevärt. Där finns en möjlighet att ofta med enkla medel göra betydande insatser. Kamp mot luftgifter är en angelägen miljöfråga. Luftföroreningarna är redan så allvarliga att vi inte kan sitta med armarna i kors och vänta på utredningar. Situationen — främst i storstäderna — motiverar snabba åtgärder. Herr talman, jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Såsom ordförande i Lunds stads hälsovårdsnämnd hade jag för bara några dagar sedan anledning att ägna mig åt den problematik som aktualiserades av Britt Mogård och några av hennes partivänner vid vårriksdagens början i motionen 555. Jag har begärt ordet för att göra några allmänna reflexioner om denna för miljön utan tvivel väsentliga frågeställning och om de kostnader vi rör oss med då vi talar om en begränsning av utsläpp av svaveldioxid i rökgaser, dvs. i realiteten en rening eller avsvavling av rökgaserna. Det ter sig naturligt att använda det konkreta och aktuella exemplet från Lund som utgångspunkt. Vid mitten av 1960-talet träffades en överenskommelse mellan staden Lund, landstinget i Malmöhus län och svenska staten, enligt vilken Lund åtog sig att uppföra ett kraftvärmeverk för att samordna energiförsörjningen. Landstinget och staten hade givetvis stort intresse av ett sådant avtal med hänsyn till det stora lasarettet respektive det expanderande universitetet. Enligt avtalet med senare tillägg skulle kraftvärmeverket vara i funktion senast 1974. Sedan Lunds stad lagt ned väldiga belopp i distributionsledningar — enligt uppgift häromdagen rör det sig om ca 40 miljoner kronor — kräver koncessionsnämnden något brådstörtat att det för kraftvärmeprojektet bildade bolaget skall utreda möjligheterna att, som man uttrycker sig, radikalt minska svavelutsläppen och inkomma med förslag till åtgärder. Detta koncessionsnämndens beslut har överklagats av bolaget, och i besvärsskrivelsen till Konungen pekar bolaget bl.a. på den väldiga kostnadshöjning som skulle drabba hela projektet om det skulle visa sig att koncessionsnämnden med orden ”radikala åtgärder” verkligen menar avsvavling av rökgaserna. Någon säker metod att åstadkomma en sådan rening av rökgaserna i en fullskaleanläggning — som det här gäller — lär såvitt jag förstår inte vara känd, men bolaget har ändå ansett sig kunna uppskatta merkostnaderna till 20 å 40 miljoner kronor. Blir merkostnaden så stor skulle anläggningens totala pris hamna en bra bit över 200-miljonersstrecket. Man kan lugnt konstatera att förutsättningarna, både de tekniska och de ekonomiska, har ändrats sedan samarbetsavtalet ingicks, varför Lunds stad kanske i och för sig skulle kunna häva det för sin del. Kungl. Maj:t har nu begärt att hälsovårdsnämnden skall yttra sig över bolagets besvär. Jag måste tillstå att jag såsom kommunalman befann mig i en brydsam situation då ärendet upptogs till behandling i Lunds hälsovårdsnämnd. Som dess ordförande har jag visserligen att främst granska problemet ur miljövårdssynpunkt, men det är inte möjligt att helt bortse från den ekonomiska sidan av saken. En oförutsedd utgift på 40 miljoner är en allvarlig belastning för en stad av Lunds storlek. Med hänsyn till de många allvarliga och till stor del oförutsebara effekterna av den fortgående försurningen av luften och nederbörden ansåg vi dock en minskning av det totala utsläppet av svaveldioxider så angelägen att vi enhälligt avstyrkte bifall till bolagets besvär. Beslutet fattades mot bakgrund att det är en hälsovårdsnämnds skyldighet att främst fästa avseende vid miljövårdssynpunkterna. Men vi påpekade samtidigt att, enligt vår mening, en avsvavling av rökgaserna finge Nr 79 betraktas som en något exklusiv åtgärd, eftersom det trots allt rör sig om Tisdagen den marginella vinster men mycket höga kostnader. Vi utgick också från att 16 maj 1972 de krav som slutgiltigt kommer att ställas skall hålla sig inom de gränser — —— se som enligt 24 § miljöskyddslagen skäligen kan anses tekniskt möjliga och Skydd mot luftförekonomiskt rimliga. renen Men, herr talman, vad betyder det? Vad är rimligt? Den frågan kan kanske vara svårbesvarad. Under alla förhållanden torde man kunna förutskicka att man, om man installerar en anläggning för avgasrening, samtidigt får stora mängder av avfallsprodukter — slam och dylikt — som skapar nya miljövårdsproblem. Den naturliga frågan blir då om det verkligen bör ankomma på ett enskilt företag att lösa också de problemen eller om det blir en samhällets, dvs. statens, angelägenhet. Motionärerna, som i och för sig är ute i ett angeläget ärende, tycks mig ha tagit en smula legärt på de ekonomiska aspekterna. Herr talman!

Då regeringen nyligen träffat avtal om kommunal återhållsamhet med kommunförbundens styrelser, måste rimligen, åtminstone från den kommunala parten, hänsyn ha tagits till fall sådana som det jag relaterat. Följaktligen kan det väl förutsättas att staten går in ekonomiskt i Lundafallet och därmed jämförliga projekt, men jag vore tacksam för en — låt mig uttrycka mig så — principiell bekräftelse från regeringen eller utskottet.

Herr talman! Beträffande den fråga som herr Levin framställde skulle jag vilja ge det rådet att han riktar den i form av en enkel fråga eller interpellation till den det vederbör i regeringen. Vi i utskottet har inte befogenhet att utfästa oss för någonting i den riktningen. Jag tror emellertid att Lunds stad i stort sett inte förlorar på att ha landstingets alla institutioner liggande just i Lund. Enligt det nedtrappningsschema som naturvårdsverket har gjort upp och som bör gälla framöver kommer Lunds stad under alla förhållanden fr.o.m. den 1 oktober 1973 icke att få lov att bränna eldningsolja med mer än 1 procents svavelhalt. Nu känner jag inte alls till detta fall i Lund och vet inte hur långt det har avancerat, men det är ett faktum att det är avsevärt mycket billigare att rena oljan från svavel än att sätta in rökgasaggregat. Huruvida man har kommit så långt i Lund att man inte kan gå över till renare olja känner jag inte till. Rökgasrening förekommer redan nu vid många industrier och stora företag. Jag skulle tro att den proposition som vi har behandlat här i riksdagen om bidrag till industrin för miljövårdande åtgärder också omfattar för industrins vidkommande installation av rökgasreningsaggregat. Huruvida dessa bidragsmöjligheter sträcker sig längre vågar jag 131 inte säga, men sannolikt är att de inte sträcker sig till kommunerna. Om herr Levin anser detta vara ett fel, finns ju tillfälle att gå till regeringen och begära en sådan utvidgning av bidragsmöjligheterna. I vad sedan gäller herr Strömbergs inlägg om luftföroreningarna så har väl varken herr Strömberg eller folkpartiet något privilegium på en vänligare och längre gående inställning till åtgärder mot luftföroreningar än vad vi andra har. Vi är väl allesammans överens om att de luftföroreningar som kommer framför allt från bilavgaserna är ett mycket allvarligt problem. Det bör vi reducera så mycket vi kan och så snart vi kan. Utskottet sade för övrigt redan vid fjolårets behandling av frågan att sådana luftföroreningar måste förebyggas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Därför fann utskottet det angeläget att effektiva åtgärder för att komma till rätta med detta skulle vidtagas utan onödig tidsutdräkt. Det är ju ett mycket positivt uttalande från utskottsmajoriteten, som var densamma i fjol som den är i år. Det är riktigt att detta problem är betydligt större i tätorterna än i mindre orter. Det är alldeles självklart. Men därmed är inte sagt att detta problem är borta från de mindre tätorternas synpunkt. Utskottet har också tidigare sagt att man bör beakta det vid bebyggelseplaneringen. Därför tillkommer det de kommunala myndigheterna att vid planering och byggande se till att man verkligen bygger så att man inte får de här problemen. Detsamma gäller trafikplaneringen inom tätorterna, där det också lär vara en uppgift för kommunen att vidta åtgärder. Utskottet har hänvisat till dessa problem och sagt att den sittande trafikbullerutredningen också kommer att ta upp dem. I detta fall råder det alltså inga delade meningar om att vi så snabbt som möjligt skall söka lösa de tekniska och ekonomiska frågor som anmäler sig. Vi har i vårt land också redan vidtagit åtgärder för att begränsa och så småningom försöka att åtminstone i stort sett eliminera dessa olägenheter. Det ligger redan nu i Kungl. Maj:ts kansli ett utredningsförslag om att vi på bilar av 1974 års modell bör ställa samma krav som man ställer i USA för bilar av 1973 års modell. För bilar av 1977 års modell och senare skall vi ställa samma krav som man ställer i USA på bilar av 1975 och 1976 års modeller. Alltså är vi bara ett år efter Förenta staterna. Så här långt gående krav har inget annat land i Europa vågat sig på att ställa. Vi är främst i det fallet. Som vi hörde kräver reservanten nu att vi skall följa de amerikanska bestämmelserna. Men redan de skärpningar som vi har beslutat oss för kommer att betyda väsentligt fördyrade kostnader för bilismen. Det betyder både dyrare bilar och dyrare drift. Det förslag jag nämnde, som nu ligger i Kungl. Maj:ts kansli, har från svensk sida framförts i den europeiska organisationen på detta område, ECE, men tyvärr rönte förslaget i den församlingen ett mycket starkt motstånd. Det var framför allt de bilexporterande länderna som satte sig bestämt emot de skärpningar vi ville införa. Så har det varit i USA också. Vi läste för ett par dagar sedan, vilket herr Strömberg också påpekade, att man där har skärpt kraven så att alla de stora bilbolagen bestämt reagerat och sagt att de inte har några möjligheter att följa förslaget. De har hotat med att inskränka eller lägga ner driften eller att avsevärt höja priserna. Det är alltså lätt att säga att kampen skall intensifieras, men det finns också andra frågor som anmäler sig. Det är lätt att fästa ett sådant önskemål på papperet, men det är värre att omsätta det i praktiken. Som jag sade har redan de lägre normer vi har försökt införa rönt starkt motstånd, och man har hotat med handelspolitiska åtgärder. Om vi här i Sverige blir ensamma om de skärpningar som vi har tänkt oss får vi räkna med att det kan bli en viss begränsning av konkurrensen i bilbranschen, och det betyder naturligtvis att svenska bilfabrikanter får ett övertag. Skulle vi följa de amerikanska normerna, blir väl konkurrensen ännu mindre. Jag håller med herr Strömberg om att vi bör sätta ambitionerna så högt som praktiska och tekniska förhållanden medger. Det är också detta vi säger, men som jag påpekade är det föga realistiskt att ställa upp mål som vi sannolikt inte kan nå upp till. Vi bör fortsätta med våra försök att påverka andra länder att skärpa bestämmelserna på samma sätt som vi gör, men som jag sade är det inte lätt att påverka dem, eftersom de länderna har sin export huvudsakligen inom Europa. Deras export till USA är relativt liten, och därför vill de inte gå med på skärpta bestämmelser. Också i vad gäller de andra föroreningarna i bilavgaserna, nämligen blyföroreningarna, är vi på väg mot bättre förhållanden. Jag tar upp detta därför att det i den motion som har väckts från folkpartihåll föreslås att vi fr.o.m. år 1973 skall sänka högsta tillåtna halten av bly från 0,7 till 0,4 gram per liter. I den bensin som säljs i dag i Sverige är blyhalten 0,5, men giftnämnden och naturvårdsverket har begärt att vi skall gå ned ända till 0,15. Nu lär det inte vara någon större svårighet att framställa helt blyfri bensin. Den blir något dyrare, men värre är att enligt vad experterna säger de bilmotorer vi nu har icke kan drivas på blyfri bensin. Någon remissinstans uttalade i fjol att det helt enkelt inte finns en enda bil i Sverige som skulle kunna drivas på blyfri bensin. Det beror på att man har ökat kraven på hög kompression i motorerna för att bilarna skall kunna gå snabbare. Också här kommer tidsfaktorn in, och dessutom kommer kostnadsfaktorn in, men vi bör naturligtvis inrikta oss på att gå vidare så snabbt som det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Det är på denna punkt inte heller, i varje fall i princip, några delade meningar mellan utskottsmajoritet och reservanter. Sedan är det väl mycket svårt att säga vilket som är svårast i miljöförstöringsavseende: koloxiden eller blyföroreningarna. Självfallet är koloxiden och kolvätena ett större problem i tätorterna än på landsbygden, men när det gäller blyföroreningarna är nog landsbygden i stort sett lika illa ute som tätorterna. Man har nämligen undersökt vegetationen längs livligt trafikerade motorvägar, och där har man på ganska långt avstånd från körbanan funnit mycket höga blyhalter i växtligheten. Dessa blyföroreningar är så mycket allvarligare som de inte nedbrytes, vilket gör att problemet är mycket stort. Jag vill sammanfattningsvis säga att det i princip inte råder några delade meningar mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Man är inte större miljövänner inom den ena gruppen än inom den andra. Skillnaden är bara den att utskottsmajoriteten även har tagit hänsyn till andra ofrånkomliga faktorer som anmäler sig i detta sammanhang än de miljömässiga, och de är, som jag nämnt, av ekonomisk och praktisk art.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
Herr talman! Jag har full förståelse för herr Hanssons i Skegrie påpekande att utskottet saknar möjlighet att göra några utfästelser i anslagsfrågan. Jag vände mig för övrigt även till jordbruksministern, och jag efterlyste närmast ett principiellt uttalande om ett statligt stöd åt kommuner som under hand åläggs extraordinära kostnader.

Till sist, herr talman, vill jag säga att jag med det allra största nöje vill bekräfta att Lunds stad gläder sig åt de landstingets aktiviteter inom dess gränser som herr Hansson i Skegrie antydde.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som utskottets ordförande herr Hansson i Skegrie säger, att vi allesammans är överens om att luftföroreningarna är ett allvarligt problem som måste förebyggas. Men sedan är det slut med vår enighet. Folkpartiet är nämligen icke överens med herr Hansson i Skegrie när han säger att det inte är möjligt att i dag gå längre än man nu har gjort. Vi anser att det är både tekniskt och ekonomiskt rimligt och möjligt att nu gå betydligt längre. Vi anser att det i dag finns ett sådant faktaunderlag att vi kan satsa betydligt hårdare på utveckling av nya bilmotorer, nämligen eloch hybridmotorer. Vi anser att det är rimligt och ekonomiskt möjligt att införa skärpta normer för avgasrening och att redan nu satsa på en bättre trafikplanering utan att invänta olika utredningar. Vi är alltså inte överens om den takt som man nu håller i arbetet på att bekämpa luftgifterna. Vi vill ha en hårdare takt i detta arbete. Ingen tror väl att regeringen i USA, det land som har världens mest avancerade och utvecklade bilindustri, har tagit det här beslutet utan ett ordentligt faktaunderlag. De bilexporterande länderna har satt sig emot kraven och sagt att de är orealistiska. Ja självklart, men det är inte så. Kan man genomföra kraven i USA, är det också möjligt att genomföra dem i Europa och Japan. Vi skall komma ihåg att en stor del av den amerikanska bilindustrin — Ford, General Motors — har fabriker i Europa, och för dessa företags del är det ingen konst att föra över de system som de måste få fram i USA. Vidare är framför allt den japanska bilindustrin och i växande grad den tyska bilindustrin men även den svenska och i viss mån den engelska oerhört ekonomiskt beroende av export till USA. Företagen har inget val. De måste ha fram utrustningar som uppfyller de nya avgasnormerna till dess att bestämmelserna träder i kraft i USA. När vi kan exportera bilar till USA som uppfyller normerna, varför kan vi då inte tillverka likadana bilar för användning i Sverige?
Herr talman!

Jag vill stryka under igen att hur önskvärt det än är med de här stränga åtgärderna så kan man ju inte ställa orealistiska krav, utan man får marschera fram efter hand som det blir praktiskt och tekniskt möjligt. Det pågår för övrigt i vårt land forskning också om nya effektivare bilmotorer, avsedda att drivas med ett annat bränsle än det vi har nu.
Herr talman! När herr Hansson i Skegrie säger att vi bara ligger ett år efter USA men att det samtidigt av tekniska och ekonomiska skäl är omöjligt för oss att ta igen detta enda år, då finns det en lucka i logiken. Just på grund av att vi bara är ett år efter finns det möjligheter att ta in försprånget. Och det är inte bara så att vi ligger ett år efter just nu, utan den här eftersläpningen kommer vi att ha lika länge som vi tillåter att bilar produceras med det gamla reningssystemet.
Herr talman! Jag vill minnas att jag har sett en uppgift någonstans om att vi till 70 å 80 procent importerar de bilar vi använder här i landet. Varifrån vill herr Strömberg ta dem, om de europeiska länderna vägrar att följa våra bestämmelser? Då måste vi lämna dispens åt bilar från dessa länder för att över huvud taget kunna ta in dem. Kan det vara riktigt att göra så?

Herr talman! Detta betänkande av jordbruksutskottet gäller en motion av herr Strömberg m.fl., och den handlar om en snabbutredning som skulle lägga fram ett förslag till en organisation för att övervaka oljecisternerna här i landet på ungefär motsvarande sätt som bilbesiktningen kontrollerar bilarna. Vi motionerade om detta i fjol också. Utskottet ville då inte tillstyrka denna motion, detta med hänvisning till att man i stället ville ha en tidsgräns inom vilken alla underjordiska oljecisterner skulle vara borta utom de som i det läget skulle vara försedda med betongtråg med vattentät botten. Under tiden skulle besiktningarna ske med kortare tidsintervaller än hittills. Vi i folkpartiet reserverade oss den gången och upprepar i dag denna reservation. Vi anser nämligen att även om den eventuella tätare besiktningen och det eventuella totalförbudet efter förslagsvis 1980 skulle bli av, löser det ändå inte problemet med vem som skall utföra besiktningen och med vilken kompetens. Utskottets majoritet skriver att ärendet för närvarande är under prövning i handelsdepartementet. Vad som verkligen sker är att kommerskollegium håller på med en uppföljning av effekterna av de nya bestämmelserna, som trädde i kraft i oktober 1970, och departementet säger sig på förfrågan vilja avvakta kommerskollegii erfarenheter. Det torde betyda att man där inte kommer att göra någonting, såvida inte kommerskollegium tar något initiativ. Till dags dato har i varje fall ingenting gjorts åt det förslag som utskottets majoritet lade fram i fjol. Ingenting har alltså hänt som gjort det sannolikt att vi kommer att få bort de underjordiska cisternerna. Fortfarande har byggnadsnämnderna lika svårt att få tag i verkligt kvalificerad personal som kan utöva den nödvändiga kontrollen, och fortfarande finns ingen ordentlig undervisning för sådan personal. Och ingen har egentligen någon anledning att undergå sådan utbildning, eftersom ingen myndighet kan ställa några särskilda krav på dem som åtar sig att kontrollera cisternerna. En besiktningsorganisation av den art som vi motionärer och reservanter vill ha utredning om skulle gå in på bl.a. just frågorna om utbildning och auktorisation av kontrollanterna liksom om olika skyddsoch varningsåtgärder som skulle kunna ge reella garantier mot oljeläckage. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationer av herr Strömberg och mig.